Herr - talman! - Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1975/76:1246 utvecklat en kritik av den hittills förda socialoch reformpolitiken. Vi har visat hur den i dag liksom tidigare i historien har anpassats efter det ekonomiska systemets villkor. Det är uppenbart att en kapitalistisk ekonomi behöver en omfattande socialpolitik för att motverka alla de negativa konsekvenser som detta system skapar. Det gäller olämna och osäkra inkomster, arbetslöshet, utslagning, yrkesskador och yrkessjukdomar, stora oriättvisor i inkomstfördelning, utnyttjunde av konsumenternas beroende — för att ta bara några exempel. Inget av dessa förhållanden är naturligtvis önskat av kapitalet. De skapar oro och opposition i samhället, och dessutom orsakar de från tid till annan sviktande köpkraft, som kan förstärka kriser inom ckonomin. Den upplysta kapitalismen är alltså intresserad av att samhället tar hand om människor som slås ut ur produktionen eller är arbetslösa. Den är likaså intresserad av att samhället via olika former av bidrag ökar omsättningen av penningmedel. Det stärker köpkraften och stimulerar produktionen. Detta är inga nyheter. Men ändå har man inte velat erkänna kopplingen mellan socialpolitiska åtgärder och behov av att stimulera konjunkturer. Man har i stället försökt framställa de sociala reformerna som reformer uteslutande i de arbetandes intresse - en beskrivning som inte är sann. Vad vi har velat visa i vår motion är att en soctalpoliuk på kapitalets villkor alltid måste ha begränsningar, som gör att den sällan kommer åt själva källan till missförhållandena utan mer kommer att arbeta med symtomen. Man kan inte undanröja arbetslösheten, men man kan skapa beredskapsarbeten och betala ut ekonomisk ersättning till de arbetslösa. Man kan bara i liten utsträckning förebygga yrkesskador och yrkessjukdomar, men man kan se till att det finns en yrkesskadeförsäkring och vårdinrättningar. Man kan inte hindra utslagning från arbetsplatserna, men man kan skapa olika former av skyddat arbete och ekonomiskt skyvdd för de utslagna. | Enligt vår .uppfauning måste socialpolitiken ges en ny inriktning och präglas av en offensiv politik i arbetarklassens intresse. I grunden för en sådan offensiv sociulpolitik ligger en rad olika reformer, som vpk fört fram här i riksdagen. Vi har krävt en utbyggnad av barnomsorgen med målsättningen att alla barn skall ha rätt till daghemsplats och likaså att fritidshemsplatser skall finnas för barn upp till 14 år. Den sociala betydelsen av att ge barnen tillgång tuill stimulerande miljöer i samvaro med andra barn erkänns numera av allt vidare kretsar. Men de politiska partiernas välvilliga uttalanden i frågan har ännu inte lett till verklig handling. Vi har också krävt en nedtrappning av arbetstiden till sex timmars — Nr 24 arbetsdag före 1980. Detia är eti krav som måste ses mot en ökande Onsdagen den stress och utslagning i arbetslivet. Kravet på sex timmars arbetsdag är 10 november 1976' en försvarsåtgärd från lönearbetarnas sida, men sextimmarsdagen skulle också öka tillgången på arbetstillfällen i samhället. vilket är en förut — Vissa socialvårdssättning för att bereda alla de kvinnor sysselsättning som i dag är ar — frågor m.m. betslösa. | Det privata näringslivet förmår inte garantera vars och ens självklara rätt till ett meningsfullt jobb. Lönearbetarna har inget inflytande över produktionen, och de drabbas dessutom av arbetslöshet. Samhället måste därför stödja lönearbetarna i deras strävan att få inflytande på arbetsplatserna genom en lagstiftning som tillerkänner dem rätten att bestämma över produktionens uppläggning och inriktning, avgörande inflytande över anställningar. avskedanden och omplaceringar samt över försäljning och förflyttning av företag liksom rätten att bedriva politisk verksamhet på arbetsplatserna och rätten att strejka. Dessutom måste staten påta sig unsvaret att trygga sysselsättningen för alla dem som ställs utan arbete eller aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Vpk har vid upprepade tillfällen lagt fram förslag om sådana åtgärder.

Kärnan i den kritik som utredningen utsattes för var nämligen just detta att den bortsåg från alla de förhållanden som grundar behovet av en socialpolitik. En lagstiftning som bygger på detta visserligen svulstiga men ändå torftiga material kommer inte att innebära någon ny inriktning av soctialpolitiken. Den helhetssyn på människorna och deras problem som man så fliugt talar om i utredningens betänkande kommer inte att bli någonting annat än ord utan innehåll. Jag kan dessutom inte hjälpa att jag tycker det klingar åtskilligt falskt när utskottet anser att man på nuvarande stadium inte kan ge socialutredningen nya direktiv, samtidigt som vi vet att socialministern helt nyligen har begärt att utredningen på nyvtt skall ta upp frågan om tvångsålgärder inom socialvårdsarbetet. Just det problemkomplexet anses av dem som arbetar inom socialvården liksom av intresseorganisationer — RFHL. KRUM, RSMH och flera andra — som cett av de få områden där utredningen föreslagit betydelsefulla förbättringar. Jag tillåter mig tolka socialministerns direktiv, eftersom han själv ju intc velat ge dem en skriftlig utformning, som ctt försök att tillgodose den reservation som den moderata ledamoten i utredningen har fogat till betänkandet. Detta måste rimligtvis ses som ett mycket betydande tillägg till utredningens direktiv, och dessutom ett tillägg i reaktionär riktning. Vårt förslag innebär en ny, progressiv inriktning av socialpolitiken och med den socialvården. Det är uppenbarligen det som socialutskottet inte vill vara med om, men man gömmer sig bakom cn formulering om att det på nuvarande stadium inte är möjligt att ge utredningen tillläggsdirektiv. Vill man verkligen åstadkomma en förändring av soctalpolitiken i progressiv riktning; måste man också rimligtvis vidta de ålgärder som behövs, bl.a. när det gäller utredning. Våra förslag i motionen 1246 har den inriktningen, och jag vill därmed, herr talman, yrka bifall till dem. När det sedan giller de delförslag ur ett par andra vpk-motioner som behandlas. i det här betänkandet skall jag avstå ifrån att ställa några yrkanden, dock inte därför att jag är nöjd med utskottets skrivning — det finns naturligtvis andra sociala områden än barntillsynen och arbetsmiljön, där det råder en påtaglig eftersläpning — utan därför att åtskilliga av de frågorna skulle få en positiv lösning, om mina tidigare yrkanden vinner gcehör. Utskotutets hänvisning till det arbete som ännu inte har kommit i gång i jämställdhetskommittén är inte heller särskilt tungt vägande. Det yrkande i vpk-motionen som vi här behandlar rör sig ju mera om familjers och individers isolering än om diskriminering av kvinnor. Men eftersom jag. trots att jag är ledamot av jämställdhetskommittén, ännu inte har fått de i betänkandet aviserade tilläggsdirektiven, och därför alltså inte kan påstå att kommittén inte kommer att arbeta med de frågor som tas upp i motionen, har jag som sagt inte något yrkande i den delen.

Prostitutionen har på senare år blivit ett allt större problem i vårt land. inte längre bara lokaliserad till de större städerna, även om den sedan länge har varit mest framträdande där. Den uppmärksamhet som problemet fått i massmedia, i allvarligt syftande reportage m.m. uppvisar en heh annan bild än den förgyllda och förljugna playboyvärld som sidorna i vissa herrtidningar appellerar till. Den bekvämaste attityden också från myndigheternas sida har länge varit att blunda och se mellan fingrarna, såvida det inte rört sig om direkt koppleriverksamhet, så länge prostitutionen varit ett begränsat bakgatsproblem. Den kartläggning av prostitutionen som skett på det vetenskapliga planet är påfallande tunn. John Takman gjorde under 1950 och 1960 talen en undersökning på ett mycket begränsat material av de psykologiska och sociala faktorer som kraftigt medverkar till att unga flickor kommer att ägna sig åt prostitution. | lägga prostitutionsfrämjandé faktorer. Resultaten är i många avseenden - Nr 24 alarmerande. Förutom hemmiljö och psykisk konstitution bidrar såsom Onsdagen den starkt predestinerande sådana faktorer som ungdomsarbetslöshet, brist 10 november 1976 på utbildning, underbetalning av kvinnlig arbetskraft, dålig kvalitet på — — nöjesoch restauranglivet, en utbredd slitoch slängmentalitet. Vissa socialvårds Den danska undersökningen kommer fram till att hela 80 ö av flick — frågor m.m. orna uppvisar tecken på psykisk sjukdom eller avvikelse. Om dessa resultat, som gäller den danska situationen i början av 1960 talet, kan överföras till vårt land är kanske osäkert, men inget talar för att skillnaderna mellan där då och här nu skulle vara nämnvärda. Om det vet vi emellertid ingenting exakt, och denna okunnighct är verkligen ganska anmärkningsvärd, för utvecklingen av prostitutionen har inte skett i skymundan. En stor och uppenbarligen mycket vinstgivande ' bransch har växt fram och tagit sig alltmer organiserade former. I riksdagen har frågan tidigare aktualiserats. och socialutskottet har åren 1972 och 1973 behandlat problem i samband med prostitutionen. Vad som då sades är anmärkningsvärt och värt att citera, särskilt med tanke på att riksdagsbeslutet inte medfört någon åtgärd från socialstyrelsens sida. Jag citerar ur socialutskottets betänkande nr 36 år 1972: ”Det är cmellertid enligt utskottets bedömning uppenbart att i vart fall på längre sikt de effektivaste åtgärderna måste vara sådana som innebär att orsakerna till prostitution undanröjs. Att motiven många gånger är att söka i att de prostituerade haft svårigheter av social och ekonomisk "karaktär torde vara ett faktum. Man har emellertid ingen entydig bild av bakomliggande orsaker. Både denna omständighet och det faktum att gatuprostitutionen till väsentlig del försvunnit och ersatts av andra tormer aktualiserar enligt utskottets mening frågan om en kartläggning av prostitutionens omfattning och karaktär och av de prostituerades sociala bakgrund, utbildning, Ievnadsförhållanden m.m.” Någon kartläggning har dock ännu inte påbörjats. Om dröjsmålet avspeglar den vikt som man fäster vid frågan så är det ganska beklapligt. I sitt yttrande över motionen 1300 säger socialstyrelsen bl.a. att prostilutionen inte kan brytas loss och betraktas som en isolerad företeclse vid sidan av den övriga sociala samhällsutvecklingen och att förslagen tuill åtgärder mot prostitutionen inte bör avskiljas från det sociala planeringsarbetet i allmänhet. Det är en ganska obepgriplig motivering för en fortsatt passivitet. Det är precis en sådan genomgripande och orsaksorienterad undersökning och kartläggning som vi motionärer efterlyser. Andra samhällsproblem, t.ex. arbetslöshet. trafikproblem, narkotikaproblem och alkoholproblem, kan ju faktiskt och har verkligen specialstuderats men har för den skull inte brutits ut ur sitt samhälleliga sammanhang. Man har fokuserat ett problem och kartlagt orsakerna i allt vidare cirklar. Varför skulle det inte gå här? Att det går visar ju bl.a. den danska undersökningen. som pekar på att förutom alla andra kända former av psykisk belastning i barndomen dominerar miljöfaktorerna som 207 orsak till att man sedan ägnar sig åt prostitution: otrygga hemförhåltlanden. alkoholmissbruk, splittrade hem. föräldrar där en eller båda ägnat sig åt prostitution. Allt detta klargör otvetydigt att rekryteringen av de prostitucrade till stor del sker från den mest utlämnade och försvarslösa gruppen i hela samhället. Socialt och psykiskt arv skapar en typ av handikapp, som det anstår ett välfärdssamhälle att på något sätt kompensera. Som det nu är lämnas de prostituerade i en situation som borde uppfordra myndigheterna till att vidta åtgärder. Från samhällets sida tycks man alltså hituills ha stått tämligen handfallen. Å ena sidan har en större frihet i umgängesformer accepterats som ctt legitimt utslag av pluralism. Den omprövning av alla värden som fortfarande sker skapar samtidigt en stor villrådighet på månpga livsområden. Man kan inte frigöra sig från känslan att här ofta har skett en förstöring av värden och attityder vars konsekvenser både för den enskilde och för samhället i stort kan bli förödande. Många förslag till förändringar som har frigörelsen som förtecken skapar kanske ny bundenhet. Som ett belysande och aktuellt exempel kan man bara peka på sexualbrottsutredningens förslag till ny utformning av koppleribestämmelsen. Dess bättre har många remissinstanser nagelfarit utredningen och därvid avslöjat många av förslagen till en s.k. friare syn som grandiosa uttryck för de gamtla vanliga reaktionära KÖnsrollsfördomarna, där upprördheten över koppleriverksamheten inte är särskilt stor. Här har verkligen kvinnoorganisationer gjort en insats som varit avslöjande och förödande för mycket i utredningens synsätt. I samma friska anda har kvinnoorganisationer också uttalat sig för en utredning om prostitutionen. Med utgåne från en värdegemenskap när det giller åtminstone ett socialt minimum borde från samhällets sida en strategi göras upp för att möta prostitutionsproblemet. En drastisk kriminalisering kan vid första påseende förefalla att förena enkelhet och effektivitet, men erfarenheten visar att brottsligheten då går under jorden. organiseras och effektiviseras. Alternativet till kriminalisering behöver inte vara den nu rådande radikala mentaliteten. Ett samlat grepp måste samhället ta på dessa frågor. Polisens lokala insatser, i och för sig aktningsvärda, räcker inte om man skall komma till rätta med svårigheterna. Den behöver stöd i en mer omfattande, månegsidig och målbestämd insats från myndigheternas sida. Ett växande antal unga människor fångas nu upp exploateras hänsynslöst och slås efter förbrukning ut. Situationen för t.ex. Malmös del när det gäller prostitution är väl känd, inte minst tack vara polisens energiska insatser. En akademisk studie i straffrätt om koppleribrotten med särskild hänsyn tagen till förhållandena i Malmö har gjorts av en kriminalinspektör i Malmö. Denna utredning innehåller mycket sont det finns anledning för en statlig utredning att ta fasta på. Den hänger sig inte åt tron att prostitutionen går att utrota. men hävdar att den kan försvåras. Utifrån grund läggande värderingar och den syn på miänniskan som i andra sammanhang - Nr 24 sätts högt måste åtgärder kunna vidtagas som innebär käppar 1 hjulet Onsdagen den för den välsmorda företagsamhet som nu grasserar. Unga flickor, som 10 november 1976 kanske genom narkotikamissbruk gjorts djupt beroende, kan skickas hit och dit i landet som vilken handelsvara som helst. Vissa socialvårds Jag vill bara ge ett smakprov på vad kriminalinspektör Tore Olssons — frågor m.m. studie säger: ”Enligt de senaste upplysningarna inom området är en större mafhaliknande organisation under uppbyggnad för att överta all prostitution och narkotikahandel i Sverige. Något om dess arbetsmetoder: De prostituerade tas om hand av gänget och sättes ena dagen till gatuprostitution i Malmö för att nästa dag placeras på någon porrklubb. Ffter en kort tud i Malmö körs de t. ex: ull Stockholm för att där gå på gatan någon dag och: sedan några dagar på porrklubb innan en turné på landsorten tar vid. I utbyte kommer t.ex. stockholmsflickor till Malmö och på så sätt kan inte polisen få någon fast hållpunkt på verksamheten, anses det. För att ytterligare villa bort eventuella spår till hallickarna sker det utbyte dem sinsemellan med flickor. Om någon flicka tröttnar på prostitutionen och vill dra sig tillbaka tvingas hon att fortsätta arbeta åt dem genom olika påtryckningsmedel. Utpressning förekommer i dessa kret Sar. ” Ftt enigt utskott riktar uppmärksamheten. med något annorlunda formuleringar, på samma sak, och hela skrivningen är ett uttryck för den djupa oro som många känner. Utskottet skriver: ”Den internationella organiserade brottsligheten har fått allt starkare intressen i den organiserade bordellverksamheten. Sambandet meltlan prostitution och narkotika har också blivit alltmer påtagligt. Unga flickor börjar missbruka narkotika och måste sedan prostituera sig för att kunna betala för sina inköp av narkotika. Många prostituerade missbrukar också narkotika för att orka med sin verksamhet. Gränsen mellan yrkesprostitution och angränsande verksamhet, t.ex. posering och framträdande på sexklubbar, har blivit mer flytande än tidigare. Detta förhållande innebär att unga flickor som kommer i kontakt med sexbranschen lättare dras in i organiserad bordellverksamhet. Rekryteringen av flickor sker också i allt vngre åldrar.” Men utskottet stannar inte vid att bara uttrycka sin oro utan man uttrycker också den logiska konsekvensen av en sådan oro när man skriver: ”Utskottet anser att det är oundgängligen nödvändigt att en grundläggande kartläggning av problemen kring prostitutionen nu kommer till stånd för att samhället skall kunna ingripa med erforderliga åtgärder. En sådan utredning bör enligt utskottets mening omfatta såvät utbredningen av prostitutionen som de bakomliggande orsukerna till denna. Frågan om en utredning om prostitutionen har. som ovan redovisats. också aktualiserats i samband med remissbehandlingen av sexualbrotts 210 Herr talman! Jag är tacksam för den angelägna tonen i utskottets skrivning. Jag ansluter mig ull detta och har därför inget särskilt yrkande.

Herr talman! Det här betänkandet om ”vissa socialvårdsfrågor” rör e betydande filt av socialpolitiken. Jag tänker, herr talman, inte gå djupare in i de olika avsnitten utan nöjer mig med att helt kort redovisa vilka slutsatser ett enigt utskott kommit fram till. Som utskottet framhåller har en hel del yrkanden i de motioner som föreligger redan behandlats av riksdagen i år eller också utretts men ännu inte föranleut några ställningstaganden från regeringens sida. Andra frågor är under utredning och kommer senare att prövas. Jag fäste mig vid att fru Marklund talade om att vi måste ha en offensiv soctalpoliuik. Därmed menade hon vil att den socialpolitik som vi hittills bedrivit i vårt land inte har varit offensiv. Jag tycker det är att ställa ullting på huvudet. Vad är ATP? Vad är sänkt pensionsålder? Vad är semester? Vad är sjukförsäkring? Vad är arbetsmiljöförbättringar? Vad är kortare arbetstid? Vad är barnomsorg? Vad är förskolor? — Jag skulle kunna räkna upp ännu mera, fru Marklund. Vad är allt detta, om inte otftensiv socialpolitik! Det är helt missvisande när fru Marklund vill påstå att vi inte haft någon offensiv socialpolitik i Sverige. Fru Marklund ville att socialutredningen skulle få tilläggsdirektiv. men fru Marklund vet mvcket väl att den är i det absoluta slutskedet av silt arbete och utt det då skulle vara helt orimligt att ge den tilläggsdirektiv. Om socialministrarna gemensamt har haft anledning att komma med muntliga önskemål om tilläggsdirektiv får så för deras räkning, men att riksdagen skulle ytterligare fördröja utredningen genom att begära ulläiggsdirektiv tycker vi inte är lämpligt. Utredningen har arbetat i över tio år. Det är väl skäl i att vi nu äntligen får ett slut på utredandet och i stället kan forma den socialpolitik som vi måste få, där bl.a. socialhjälpslagen och en hel del annat skall ses över. Beträffande förslaget att riksdagen skulle begära en plan för utbyggnad av de eftersläpande delarna av vår sociallagstuftning nämner motionärerna barnomsorgen och arbetsmiljön. I fråga om barnomsorgen träffade den tidigare regeringen en uppgörelse med kommunerna om en utbyggnad av denna med 100 000 nya dapghemsptlatser och 50 000 nya fritidsplatser fram till år 1980. Det ankommer på kommunerna att leva upp tll denna överenskommelse och att bygga ut denna sektor. Att få barntillsynen ordnad är helt enkelt ett livsvillkor för många förvärvsarbetande kvinnor — det vill jag gärna understryka - och det ir ett livsvillkor även för utvecklingen av våra samhälten, så I det fallet finns det ingenting som skiljer fru Marklund och mig i betraktandet av detta viktiga problem. Jag vill gärna säga att skulle — Nr 24 det visa sig att kommunerna inte använder statsbidragen på rätt sätt, Onsdagen den är jag beredd att medverka till att vi åstadkommer andra regler i det 10 november 1976 avseendet. I arbetsmiljön finns det naturligtvis fortfarande många brister, men Vissa socialvårdsvi bör hålla i minnet att det har skett mycket på detta område. Redan — frdgor m.m. nästa år kommer dessutom en ny arbetsmiljölag, som innehåller betydande förbättringar och skärpningar av lagstiftningen på det området. Jämställdhetsdelegationens arbete kommer att övertas av kommittén för jämställdhet mellan män och kvinnor. Tilläggsdirektiv har skrivits. Detta ger kommittén möjlighet att åstadkomma ett utredningsarbete som syftar till långtgående åtgärder för att motverka kvinnornas diskriminering. Detta var något om fru Marklunds anförande. Fru Tillanders anförande - som var myvcket engagerat och sakkunnigt - finns det egentligen ingen anledning för mig att ta upp. Jag vill bara säga att utskottet i stort sett har tillmötesgått allt vad motionärerna begärt, och då kan de ju vara mycket belåtna. Därför nöjer jag mig med att yrka bifall till vad utskottet har skrivit.
Herr talman! I början av herr Karlssons i Huskvarna anförande lät det som om han mest hade hakat upp sig på uttrycket ”offensiv socialpolitik”. och i och för sig förstår jag det. Detta är nämligen grundtanken i den motion som vi har väckt och som jag också har talat för i mitt anförande. Visst är åtskilligt av det som herr Karlsson räknade upp viktiga och på sitt sätt offensiva delar av socialpolitiken. Det är resultat som har uppnåtts i arbetarklassens kamp för ATP osv. I dagarna pågår en aktiv och engagerad kamp för barnomsorgen. Men det som vi vill med vår motion — och som vi också mycket klart, tycker jag, har formulerat i den — är just den övergripande målsättningen, helhetssynen. Vi kan mycket väl säga att vi stimulerats av bl.a. socialutredningens betänkande, där helhetssyn och övergripande målsättning är något av honnörsord. Vi har försökt att ge innehåll åt dessa uttryck, så att det verkligen under utredningsarbetet skall tas ett helhetsgrepp över alla delar av socialpolitiken och alla de delar av samhällets olika områden som nödvändiggör socialpolitiken. Det är exakt vad vi har hävdat. F. ö. har jag till de andra motionerna sagt att jag inte i dag har några yrkanden, bl.a. med hänvisning till att jämställdhetskommittén nu skall få tilläggsdirektiv. Självfallet kommer jag också där att aktualisera de frågor som jag här har tagit upp.
Herr talman! Jag konstatcerar bara att när man kommer in på konkreta ting så är den socialpolitik vi har bedrivit och bedriver i det här landet offensiv. Jag är tacksam för att fru Marklund bara har verifierat vad Jag sade.
Herr talman! Jag har verifierat att många av de framsteg som har uppnåtts, exempelvis i ATP-frågan, är resultat av arbetarklassens kamp. Men vad vi kritiserar — och det vill jag upprepa — är att man inte har den här helhetssynen som jag har talat om. Jag vill också hävda att många av dessa reformer har kommit till som en anpassning till rådande situation i samhället. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Under den relativt korta tid som lagen om anställningsskydd varit i kraft har man kunnat konstatera att de farhågor som framfördes av vänsterpartiet kommunisterna till stora delar har besannats. Det gäller i första hand arbetsköparnas bedömning av s.k. saklig grund för uppsägning och avsked enligt 7 resp. 18 §. Det gäller också lagens dispositiva delar och arbetsdomstolens bedömning beträffande fastställande av skadestånd för brott mot lagen. Arbetsdomstolen har i de avgörande fallen i stort sett gått arbetsköparna till mötes vid bedömandet av vad som skall anses som saklig grund för uppsägning och avsked. Det påpekades starkt från vårt parti att det skulle bli på det sävtet i den praktiska tillämpningen.

”Uppsägning kan också bli aktuell på grund av förhållande som hänför sig till den anställde personligen. Härvid kan först nämnas fall då arbetstagaren på ett eller annat sätt har misskött sig eller visat bristande lämplighet. Han kan exempelvis ha gjort sig skyldig till olovlig utevaro, ordervägran eller olämpligt uppträdande eller visat sig oförmögcn all samarbeta med arbetsgivaren eller med sina arbetskamrater. I sådana fall anser jag, I likhet med utredningen, att bedömningen inte så mycket bör inriktas på vad som har förekommit i det särskilda fallet utan i stället. på de slutsatser om arbetstagarens lämplighet som kan dras av det inträffade. Först vid klart dokumenterad olämplighet bör kravet på sukl'ig grund anses uppfyvllt.

Hur har arbetsdomstolen sett på dessa anvisningar? Jag skall här i korthet återge två tall som måste betraktas som anmärkningsvärda. | I det ena fallet är det fråga om en invandrare som arbetar på kabelfabrik. På väg in till sitt arbete passerar han ett område där det råder rökförbud. Arbetaren har en cigarettfimp i munnen. En förman upptäcker detta och tror att mannen i fråga röker. Förmannen uppmanar mannen I bryska ordalag att släcka cigaretten. När arbetaren visar att den inte är tänd och samtidigt meddelar att han hade för avsikt att tända cigaretten när han kom till omklädningsrummet. där rökning var tillåten, uppstod en hetsig ordväxling dem emellan. Den slutar med att förmannen höjer pekfingret upp i ansiktet på arbetaren. Då tar arbetaren tap i fingret som härigenom stukades. Detta medförde att arbetaren fick en rapport och sedan avskedades för olämpligt uppträdande. | Metallarbetareförbundet förde frågan inför arbetsdomstolen, som fast Nr 24 slog att arbetarens olämpliga uppträdande var saklig grund för uppsäg Onsdagen den .. ning. Domen kritiserades starkt av Metallarbetareförbundet i tidningen — 10 november.1976 Metallarbetaren i en artikel med rubriken: AD — vart går du? Artikelförfattaren menade att det här var fråga om en enstaka händelse som : ÅAnställningsskydd, arbetaren ensam inte kunde lastas för. Metallarbetareförbundet beteck — m.m. nade domen som anmärkningsvärd och ansåg att utslaget kommer att få långtgående konsekvenser eftersom domar av arbetsdomstolen är prejudicerande för kommande fall. Arbetsdomstolen har också fastslagit att det beträffande samarbetssvårigheter är fråga om ett mera långtgående och vidare begrepp än vad riksdagen uttalat. I en dom mot en pressgjutare anställd vid ewu företag i Södra Vi fastslås att svårigheter att samarbeta med tidsstudiemän också är saklig grund för avsked. Det hade gått till så att gjutaren hade kommit i delo med tidsstudiemannen om ackordsättningen sedan tidsstudiemannen sänkt gjutarens lön från 27 till 17 kr. i timmen. Gjutaren hade begärt att tidsstudiemannen skulle göra en ny mätning för att få fram en rimligare timlön. men denne meddelade bara att han inte hade tid. Niär en hel vecka förflutit och ingenting hade hänt krävde gjutaren ånyo att en ny mätning skulle företas. Tidsstudiemannen meddelade då att han inte hade för avsikt att göra någon ny mätning och påstod samtidigt att gjutaren hade försökt lura honom. Det slutade med att gjutaren tog tidsstudiemannen i kragen och satten fot i baken på denne - i Göteborg uttrycker vi det på ett annat sätt — och vilken normal jobbare skulle inte ha gjoft det om han fått lönen sänkt med 37 4? Det är närmast en sund och naturlig reaktion. Det där att man skall ha visat sig ”oförmögen att samarbeta med arbetsgivaren eller sina arbetskamrater” har genom domen i detta fall utsträckts till att gälla även andra som företagen anlitar för vissa uppgifter på en arbetsplats; de behöver således inte vara anställda av företagen. Tidsstudiemannen var ju inte arbetsgivare i det här fallet — och han var då rakt inte gjutarens arbetskamrat. Till Aftonbladet säger gjutaren att han misstänker att avskedandet till stor del beror på hans fackliga aktivitet — han var vice ordförande i fackklubben och eu mycket aktivt skyddsombud och hade naturligtvis ställt till besvär för företaget. Arbetsdomstolen har ånyo slagit fast och lagt i dagen att det är en klassdomstol, en domstol som är till för arbetsköparna, inte för arbetarna. Förbundsjuristen på LO:s rättsskydd, Christian Åhlund, kommenterar domen så här: ”Jag är väldigt upprörd över utgången. Domen är så knapphändigt utformad att den inte ger någon ledning för framtiden.” Biträdande avtalssekreteraren Stig Malm, Metall, ger töljande kommentar: ”Arbetsdomstolen har tagit en ståndpunkt som leder minst 30 år bakåt i tiden. Det är som den gamla husagan, fast omvänt.” Dessa inlervjucr' är återgivna i Aftonbladet i september. Det var här fråga om ett enstaka fall av svårigheter att samarbeta med en person som inte tillhör företagsledningen och inte är anställd i företaget och som dessulpm måste Anställningsskydd, anses ha provocerat fram situationen. När det gäller tillämpningen av trygghetslagen har det av Stig H. Larssons Konsult AB givits ut en bok som skall tjänstgöra som facit för arbetsköparna vid den praktiska tilläimpningen av lagen, Trygghetslagarna i praktiken. I denna bok ges exempel på hur det går till att provocera fram en egen uppsägning från den anställde. På s. 79 sägs följande beträffande olika sätt att provocera fram uppsägningar: ”Den andra situationen är då arbetsgivaren själv försöker provocera fram en uppsägning. Metoderna som användes är bl.a. förflyttning till sämre betalht arbete.” I följande stycke beklagar sig författaren över att denna möjlighet snart är en saga blott. därför att LO alll starkare reser krav på att det inte får ske några lönesänkningar i samband med omflyttningar. Man avslutar stycket med följande: ”I och med att detta inskrives i avtalet så uteblir effekten.” På s. 80 fortsätter rekommendationerna. Där sägs följande: ”Förflyttning till en stressigare, smutsigare och bullrigare arbetsplats är en annan metod som praktiseras.

Jag visar den på TV-skärmen. Där står: Man bör kunna lagen för att rätt analysera riskerna med en eventuell åtgärd. Det är dock Du själv som får stå för eventuella etfterverkningar av vidtagen åtgärd.” Underförstått är denna anmaning till eftertanke, innan företaget provocerar någon att säga upp sig själv. en varning så att företaget tänker ut eu vattentält sätt som inte kan angripas med utgångspunkt från gällande lag. Också när det gäller samarbetssvårigheter har boken berört några fall och ger även exempel på hur arbetsköparen bör agera för att löpa så liten risk som möjligt vid eventuella uppsägningar. Så här sägs det: Ta in den fackliga representationen i lösandet av problemet. De är då helt informerade om, vad som hänt.

att det ”inte framkommit material som ger anledning till ändring ilagen”. - Nr 24 Vänsterpartiet kommunisterna anser att de anvisningar som getts be Onsdagen den träffande saklig grund för uppsägning och avsked bör skärpas väsentligt 10 november 1976 för att de inte skall kunna missbrukas av arbetsköparna. Eu bifall till= motionen 654 skulle ge de anställda ett väsentligt säkrare anställnings — Anställningsskydd. skydd.

Det är klart att dessa ganska nya lagar har vissa brister, och det visar sig vil i sinom tud att en hel del behöver ändras. Personligen är jag emellertid övertygad om att många av de tvistefrågor som i dag finns i samband med tillämpningen av dessa lagar kommer att undanröjas när man har träffat avtal I anledning av medbestämmandelagen. Det grundar jag på att personalpolitiken kommer att bli en av de viktigaste frågorna för fackföreningarna att förhandla om medbestämmanderätt i. Det är framför allt i den frågan som personalen vill ha inflytande. Utskottet anser därför att man inte nu skall göra några ändringar i dessa lagar. Herr Hallgren har hållit ett långt anförande, medan jag kanske inte ens kommer att utnyttja mina fem minuter. Herr Hallgren citerade ur det betänkande som förelåg när vi antog lagen om anställningsskydd. men han citerade inte följande ur samma betänkande. som också är infört i det betänkande vi nu behandlar. Där säger vi: ”För att samarbetssvårigheter och liknande anledningar skall kunna leda till uppsägning måste föreligga allvarliga problem. Stora krav måste ställas på arbetsgivare när det gäller att söka komma till rätta härmed.” 1973:2028 betona att samarbetssvårigheter måste vara av mycket allvarlig art för att de skall berättiga till uppsägning.” | Herr Hallgren talar om ”klart dokumenterad olämplighet”. Det är ett citat från propositionen. I förarbetena talas det om ”endast i sällsynta fall”. F båda dessa uttalanden är det fråga om riktlinjer för domstolarna. Det är oerhört svårt för oss att kunna säga någonting mer. De enskilda fallen tänker jag inte diskutera. När det gäller hur man kan kringgå lagen instämmer jag i herr Hallgrens kritik.
Herr talman! Det finns inte så mycket att kommentera i herr Fagerlunds inlägg till försvar av utskottets avslagsyrkande beträffande vår motion. Men jag ville ändå ställa ett par frågor. Anser inte också herr Fagerlund, när man nu ser resultatet av de domar som föreligger och som är prejudicerande, att det finns behov av en skärpning i förhållande till förarbetena till lagen? LO:s och Mctalls jurister är förvånade och tycker att det är anmärkningsvärt att man kan döma på detta sätt. Föreligger det då inte ett behov av en skärpning av de föreskrifter som arbetsdomstolen skall gå efier?

Herr talman! Frågan om lika lön för lika arbete är inte endast en fråga om jämlikhet mellan könen. Principen lika lön för lika arbete är ett allmänt rättvisckrav. Principen innebär att ovidkommande faktorer ej skall bestämma den lön man erhåller. Sådana ovidkommande faktorer är t.ex. kön, ras och nationalitet. Under tidernas lopp har dessa och andra ovid lönesättningen på arbetsmarknaden kommande faktorer tagits som intäkt för att löneskillnader skall förekomma i arbetslivet. ' På de flesta områdena uv .1rbusmarknddc.n hnns Sdrsklldd un;__domslöner. Dessa innebär att .man endast därför att man inte har uppnått uillräckligt hög ålder skall ha en lägre lön än äldre arbetskamrater. Denna diskriminering på grund av ålder förekommer inom LO-SAF-området men också inom andra avtalsområden. De åldersgränser som används är olika på olika avtalsområden. Inom en del branscher finns gränserna 18 och 19 år. Inom andra, t.ex. den statliga och kommunala sektorn. där LO-förbund är part, är motsvarande gräns, 21 år. Är de anställda under de här nämnda gränserna, får de nöja sig med en lägre lön än äldre arbetskamrater. '

Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge har frågat mig om regeringen avser att för riksdagen framlägga förslag till lag om förbud mot asbest. För asbest och asbesthaltiga material har arbetarskyddsstyrelsen under de senaste åren med stöd av arbetarskyddslagen utfärdat stränga föreskrifter om hygieniska gränsvärden och hantering. Även förbud att använda asbest har utfärdats. Målet är att få bort asbest och asbestprodukter från arbetslivet. Ett totalförbud i särskild ordning innebär inte att vi uppnår detta mål snabbare. Vi får inte den vägen fram ersättningsmaterial där sådana ännu inte finns. Framför allt löser en lag om förbud mot asbest inte det svåraste problemet, nämligen att skydda dem som arbetar med exempelvis rivning av hus eller reparation av båtar, där asbest kan förekomma i stor mängd. Ett förbud skulle därför förutsätta omfattande dispensmöjligheter, generellt eller i varje enskilt fall. Den rätta vägen att få bort asbesten ur arbetslivet är enligt min mening att arbetarskyddsmyndigheterna fortsätter sin kartläggning av alla arbetsplatser där asbest förekommer och ser till att de stränga föreskrifter som finns iakttas. Med anledning av uppgifter om nonchalans mot gällande säkerhetsbestämmelser vill jag starkt understryka vikten av att dessa följs i alla delar. Vi måste skydda dem som arbetar på de här arbetsplatserna. Den viktigaste förebyggande åtgärden är givetvis att ersätta asbesten med icke hälsofarligt material. Här pågår ett omfattande utvecklingsarbete som börjat ge goda resultat. Mot bakgrund av de föreskrifter som gäller och det omfattande säkerhetsarbete som pågår är ytterligare lagstiftningsåtgärder f. n. inte påkallade. Jag vill tillägga att riksdagen så sent som i våras uttryckte samma mening. Jag vill än en gång understryka vikten av att föreskrifterna följs. Jag kommer att följa denna fråga med stor uppmärksamhet och vid behov initiera ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag har ställt frågan med anledning av att de asbestanvisningar som utfärdades förra året enligt Metall och tidningen Metallarbetaren inte har följts upp i den ordning som de som stödde de här anvisningarna kunnat vänta sig. Asbestproblemet är uppdelat i två avsnitt: det gäller dels den asbest som importeras och används i produktionen, dels den som redan finns på våra arbetsplatser och som påträffas när man skall göra ingrepp av olika slag. Ett förbud mot import av asbest skulle, enligt min mening, tvinga fram nya produkter. Metallarbetaren påtalar ju också att det inte kommit fram ersättningsmaterial i den takt man tänkte sig, när man antog anvisningarna. Jag menar alltså att ett förbud mot asbestimport är ett sätt att framtvinga ersättningsmaterial. Anvisningarna för användning av ersättningsmaterial är ju också oerhört diffusa, och de är inte tvingande. Asbestfaran är så stor att vi måste tvinga arbetsköparna att gå över till andra produkter, och därför behövs det kraftåtgärder. Därför motsatte sig också vänsterpartiet kommunisterna förra året att socialutskottet inte tog något initiativ i frågan. Vi ville ha ett förbud mot asbest. Ett förbud mot asbest skulle också ha den gynnsamma effekten att vi i en framtid inte skulle få något mer asbestmaterial i detta land att ha anvisningar om. Det andra problemet är att det är poänglöst att förbjuda den asbest som redan finns. Här måste man få en skärpning av bestämmelserna, men enligt Metall och Metallarbetaren nonchaleras även de bestämmelser som redan finns. Det är en allvarlig fråga hur denna nonchalans kan uppkomma, men den måste bero på den vaga formuleringen av anvisningarna. Här måste man ställa sig frågande om det inte också blir nödvändigt att på något sätt straffa dem som är ansvariga för arbetena. Är det inte så att arbetsköparna är ansvariga för sina arbetsplatser? Måste man inte — för att tvinga dem att följa de här anvisningarna — införa sanktioner? — En annan mycket viktig sak är den motargumentation som förts ute på arbetsplatserna och som säger att asbest inte är farlig. Därför skulle jag vilja fråga: Är inte ett importförbud ett effektivt sätt att få fram ersättningsprodukter? Och till sist vill jag fråga: Kan man förvänta sig sanktionsbestämmelser mot de arbetsköpare som bryter mot bestämmelserna?

Herr talman! Sanktionsbestämmelserna kommer upp när vi diskuterar och tar ställning till en ny arbetsmiljölag. När jag fick Metallarbetaren i min hand tog jag omedelbart kontakt med arbetarskyddsstyrelsen. Vi har nu fått reda på att vid två av de företag som nämnts i Metallarbetaren används ingen asbest i nyproduktionen. Däremot kan asbest påträffas vid reparationsarbeten i gamla installationer. Det har visat sig att skyddsföreskrifterna inte alltid har följts vid sådana arbeten. Det är givetvis helt otillfredsställande. Yrkesinspektionen har nu sett till att föreskrifterna följs. Vid det tredje företaget används asbestprodukter för att skydda de anställda mot risker med smält järn. För det ändamålet finns inte något fullgott ersättningsmaterial i dag. Allt asbestarbete, inkl. rivning av gamla installationer, sker med stränga skyddsåtgärder. Vad som togs upp i tidningen — och med rätta — var att ett lager av den numera helt förbjudna blåasbesten påträffats. Det hade förbigåtts vid en tidigare inventering. Det här materialet hade inte använts på länge. Det har nu grävts ned i jorden på ett sådant ställe där det inte kan åstadkomma skada. Det är ju på det viset att ett regelrätt förbud mot asbest inte löser det problemet att man ännu så länge måste ha asbest till vissa saker: bromsband, kopplingslameller, ugnar vid järnverk för att undvika risker med smält järn. Men på väldigt många andra områden har man lyckats undvika asbest helt och hållet och övergått till ersättningsmaterial. Man använder mineralull eller glasull för isolering. Ett annat exempel är fasadmaterial av asbestcement, som ersatts med plastbelagd plåt. I andra produkter, spackelmassor och sådant, har man övergått till mineralull som fyllnadsmaterial. Det pågår alltså ett intensivt utvecklingsarbete för att få bort asbest ur arbetslivet, därför att asbest är farlig för människorna.

Herr talman! En av anledningarna till den nonchalans som kunnat förekomma är den debatt som förts bland s.k. experter, som säger att det varit en hysteri i asbestfrågorna. Jag skulle tro att den sanering som skett på arbetsplatserna inte så mycket haft anvisningarna som bakgrund utan just insikten hos dem som handhaft asbest, att den är farlig — i och med att katastrofen vid Nohab blev känd. Men när anvisningarna gavs ut kom en motreaktion från experter: det var inte så farligt med asbest. Den diskussionen fortsätter. Detta är allvarligt och det är den saken Metall tar upp. Jag skulle därför vilja ha ett klart besked från arbetsmarknadsministern om hur han ser på arbetsmiljöfarorna. Jag tror att det är mycket viktigt att just de ansvariga — arbetarskyddsstyrelsen och arbetsmarknadsministern — klart säger ut att man skall införa bestämmelser så snart man misstänker att fara föreligger — vi har silikosen i färskt minne, en fara som läkarna länge nonchalerade och som vi vet finns kvar än i dag. Måste inte då arbetsmarknadsdepartementet och arbetarskyddsstyrelsen tillbakavisa varje nonchalans, såsom uttalanden om asbesthysteri o. d.? Jag tycker det är viktigt att få svar på frågan om arbetsmarknadsministern ställer sig bakom den uppfattningen. Vi har inte sanerat all import av asbest. Vi har ganska stor import kvar än i dag. Jag vill därför fråga i vilken takt arbetsmarknadsministern tänker sig att vi nu skall få bort asbesten. Vilka bestämmelser och vilka för arbetsköparna tvingande åtgärder kan vi införa för att få nya produkter i stället? Det är uppenbart att Metall, som berörs av denna fråga, inte är till freds med det förfaringssätt som hittills har tillämpats.
Herr talman! Jag har redan offentligt vid flera tillfällen skarpt kritiserat dem som nonchalerat asbestens faror. På den punkten finns alltså ingen som helst oklarhet. Arbetarskyddsstyrelsen har också bildat en arbetsgrupp, där arbetsmarknadens parter är representerade. Man har vidare under den senaste tiden genomfört en rad skärpningar av anvisningarna. Efter årsskiftet kommer inte färger, lim och liknande produkter, som innehåller asbest, att få användas. Jag vet också att de hittillsvarande resultaten av arbetsgruppens verksamhet skall sammanfattas i en rapport, som jag tror kommer att bli klar ungefär vid årsskiftet. Det har förekommit en omfattande information om asbestens faror, där arbetarskyddsstyrelsen och de fackliga förtroendemännen och förtroendekvinnorna har gjort betydande insatser. De anvisningar som finns och de, tror jag, 13 tillägg som kommit ut under 1975 och 1976 ges om två tre veckor ut i en ny skrift, som ytterligare skall informera om asbestens farlighet.

Herr talman! Asbesten är farlig för människan, och därför bör den stoppas så snart som möjligt. Jag anser naturligtvis att ett förbud är det effektivaste sättet att åstadkomma detta, men det är inget principiellt krav utan jag anser att ett förbud är den riktiga vägen med hänsyn till att de anvisningar vi i dag har inte ser ut att ge något resultat. Men vad gäller hanteringen av den asbest som redan finns säger arbetsmarknadsministern att man eventuellt kan förvänta en ny lag. Jag vill här peka på en princip som jag tycker är viktig och som jag menar att arbetsmarknadsministern borde kunna uttala sig om. Om den som har hand om verksamhet av detta slag bryter mot anvisningarna, skall då vederbörande inte straffas på något sätt? Av Metalls och mina egna erfarenheter framgår nämligen att det enda språk som en arbetsköpare som bryter mot bestämmelserna begriper är hot om böter eller fängelse. En annan principfråga, där jag skulle vilja ha ett besked från arbetsmarknadsministern, om han kan lämna ett sådant, är följande: Måste inte en sanktionsbestämmelse äga tillämpning på ett företag som brutit mot en anvisning men som inte har fått något påpekande från yrkesinspektionen? Om yrkesinspektionen först skall göra ett påpekande, kan ju företaget bryta mot bestämmelsen under lång tid och kan fällas först efter att ha underlåtit åtgärd efter ett sådant påpekande. Ett skadestånd måste kunna utdömas omedelbart efter det att ett brott mot anvisningarna har upptäckts.
Herr talman! Det var bra att herr Hagberg i Borlänge sade att ett totalförbud inte löser problemen, utan att vi kan gå framåt på den väg som vi nu följer. Den gällande arbetarskyddslagstiftningen saknar inte alls tänder. Yrkesinspektionen kan utfärda förbud och gör det också. Bryter en arbetsgivare mot ett sådant förbud, kan det bli ett omedelbart stopp genom ingripande av skyddsombudet. Straffet kan då bli böter eller fängelse. Yrkesinspektionen kan vidare utfärda vitesföreläggande, och om arbetsgivaren inte rättar sig efter detta, kan vitet dömas ut. Arbetsmiljöutredningens förslag, som nu bearbetas i arbetsmarknadsdepartementet, innebär skärpningar. Utredningen har föreslagit straffbestämmelser i en lång rad fall. Direkta straff skulle kunna utdömas, om arbetsgivaren bryter mot föreskrifter som arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat, t.ex. om förbud mot användning av en arbetsprocess eller en kemisk produkt. Det pågår alltså ett arbete på detta område. Exakt vad arbetsmiljölagen kommer att innebära vet vi inte i dag. Men arbetet är i gång, i detta särskilda fall just för att få bort asbesten ur arbetslivet, därför att den är farlig för människorna.
Herr talman! Jag sade inte att jag accepterar det tillvägagångssätt som nu tillämpas utan jag sade, att det inte är något principiellt krav för mig att stoppa asbesten genom förbud. Men förbud är kanske den enda vägen som gör det möjligt för oss att slippa ytterligare asbest i arbetslivet - inget annat hjälper tydligen. Jag är naturligtvis mycket tillfredställd över att arbetsmarknadsministern så klart tar avstånd från dem som har talat om asbesthysteri m.m., för de har verkligen gjort hela arbetsmiljödebatten en björntjänst.

Herr talman! Herr Bengtsson i Sölvesborg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förbättra sysselsättningsläget i Blekinge. Bakgrunden till herr Bengtssons fråga är bl.a. att ett antal företag inom länet har minskat antalet anställda. Jag delar den oro som herr Bengtsson känner för sysselsättningsutvecklingen vid bl.a. vissa exportinriktade företag inom Blekinge län. För att stödja sysselsättningen intill dess att konjunkturuppgången blir mera påtaglig har regeringen beslutat om en rad stimulansåtgärder, bl.a. för att öka företagens investeringar. Inom regeringskansliet prövas vidare behovet av särskilda stödåtgärder till bl.a. tekooch skoindustrin samt varvsindustrin. Dessa åtgärder blir självfallet av betydelse också för situationen i Blekinge län. Företag utanför det s.k. allmänna stödområdet kan vidare få lokaliseringsstöd t.ex. när en ort hotas av avsevärd arbetslöshet till följd av industrinedläggning eller när ett område med ensidigt näringsliv behöver tillföras ytterligare industrier. Arbetslösheten i Blekinge län ligger fortfarande på en förhållandevis låg nivå. Antalet hos arbetsförmedlingarna anmälda arbetslösa kassamedlemmar uppgick i oktober 1976 till 650 personer mot 826 i oktober 1975. I länet har antalet kvarstående lediga platser ökat — men bara litet —- vid motsvarande jämförelse. Inom industrin har antalet minskat medan én uppgång kan noteras inom offentlig verksamhet — främst hälsooch sjukvård. Antalet lediga platser har särskild betydelse för de nytillträdandes — främst ungdomars och kvinnors — möjligheter att få ett arbete. För att stödja dessa grupper vidtas särskilda åtgärder av arbetsmarknadsmyndigheterna. Regeringen har också beslutat att en rad arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder fortfarande skall vara i kraft. Bl. a. gäller detta åtgärder som syftar till att stärka såväl de nytillträdandes som de äldres och handikappades ställning på arbetsmarknaden. Om arbetsmarknadsläget skulle försämras kommer ytterligare insatser att kunna göras.

Herr talman! Eftersom jag i dag har återinträtt i tjänst har herr Bengtsson i Sölvesborg inga möjligheter att själv ta emot arbetsmarknadsministerns svar på frågan, men jag ber att på såväl herr Bengtssons som mina egna blekingska vägnar få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. När statsrådet Ahlmark säger sig dela frågeställarens oro för sysselsättningens utveckling i Blekinge, är vi förvissade om att statsrådet också kommer att följa den utvecklingen. Det är alldeles riktigt, som herr Ahlmark säger, att vi har en förhållandevis låg arbetslöshet i Blekinge i dag, och det beror väl till stor del på att vi har en länsarbetsnämnd där nere som är sällsynt lätt att samarbeta med. Men samarbetsviljan hos alla parter må vara hur stor som helst - ibland räcker det inte därmed. Skoindustrin är just ett exempel som arbetsmarknadsministern nämnde och som också frågeställaren särskilt har pekat på i sin fråga. Där är läget allvarligt och mycket snara stödåtgärder är av nöden, inte minst med tanke på att just den industrin ger så många kvinnliga arbetstillfällen. Speciellt för den kvinnliga arbetskraften är läget bekymmersamt i Blekinge. Om situationen för dagen är särskilt allvarlig för skoindustrin så avtecknar sig mot horisonten mycket otrevliga moln i form av svårigheter för andra företag. Och inte blir det för Blekinges del bättre av att så många företag i vårt län är filialarbetsplatser, som alltså har moderföretaget i annat län. Man vet ju hur det går när det blir bekymmer för moderföretagen. De som befinner sig i utkanterna drabbas först av inskränkningar. Jag skall inte ta upp tiden med att räkna upp alla de företag som kan få det besvärligt i framtiden, utan jag vill endast framhålla att vi inte bara får följa utvecklingen och sedan lita till att länsarbetsnämnden skall träda till när det behövs, hur bra den än fungerar. Det bästa måste givetvis vara att vidta olika åtgärder i tid, så att länsarbetsnämnden aldrig behöver kopplas in. Från den synpunkten innehåller arbetsmarknadsministerns svar på frågan så många påtagligt positiva uttalanden att inget mera återstår för mig än att ännu en gång tacka för svaret.

Herr talman! Herr Wachtmeister har alldeles rätt i att det framför allt är kvinnorna och ungdomarna i Blekinge län som har problem. De allmänna siffrorna är visserligen inte särskilt alarmerande f.n. vad gäller sysselsättningen. Men av det totala antalet arbetssökande i Blekinge var 40 26 under 24 år. Det understryker vikten av den ungdomsgaranti, som nu så snabbt som möjligt skall förverkligas, så att alla ungdomar kan garanteras arbete, praktik eller utbildning. Jag har också tittat på läget för kvinnorna. En annan del av statistiken visar att det är 1668 arbetssökande i Blekinge som uppgivit sig icke ha arbete. Av dem var 949 kvinnor. Ser man vidare på vilken ålder dessa kvinnor har, finner man att 430 av dem var under 24 år. Den bild som herr Wachtmeister här gav av läget är alltså korrekt. Jag vill därför nämna att Embla Sko i Sölvesborg, som ägs av Klafre Sko, har fått 2 milj.kr. nyligen i försörjningsberedskapslån för att kunna upprätthålla driften ett år. Under den tiden skall man undersöka förutsättningarna att bygga upp en från försörjningsberedskapssynpunkt tillfredsställande skoproduktion i landet. Sedan är det också alldeles sant att det finns företag som är beroende av den allmänna exportutvecklingen. Då är det naturligtvis allvarligt för Volvo i Olofström, när Volvos försäljning i USA har minskat med 36 96 från 1975 till 1976. Då har vi skäl att känna oro. Därför är det viktigt att vi kommer till rätta med vårt lands ekonomiska problem. Regeringen är fast besluten att ta krafttag för att verkligen underlätta situationen för den svenska exportindustrin.

Herr talman! Herr Siegbahn har till mig ställt följande fråga: I såväl remissdebatten som LO-tidningen har väsentliga delar offentliggjorts av ett tal, som man påstår att förre utrikesministern Sven Andersson skulle ha hållit i FN om inte regeringsskifte ägt rum. 1. Finns ett färdigt sådant tal på utrikesdepartementet? 2. Har detta i så fall, med eller utan tillstånd, lämnats ut till allmänheten av någon tjänsteman i departementet? 3. Vilka kommentarer önskar fru utrikesministern göra med anledning av det inträffade? Som svar får jag meddela följande: 1. Ett färdigt tal har aldrig förelegat i utrikesdepartementet. Däremot har naturligtvis ett preliminärt utkast utarbetats. 2. Ingen tjänsteman på departementet har haft bemyndigande att lämna ut detta utkast. Om uppgifter om innehållet kommit till massmedias kännedom har det skett på sätt som jag inte känner till. 3. Jag finner det inträffade ej påfordra några andra kommentarer från min sida.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru utrikesministern Söder för svaret på min fråga. Det kan naturligtvis tyckas att den rör en förhållandevis obetydlig incident, men de principiella aspekterna är mycket betydelsefulla. De är av två eller kanske t.o.m. tre slag. Innan jag går in härpå vill jag dock konstatera fakta i saken. Inom utrikesdepartementet hade man, liksom alltid vid liknande tillfällen, under en tid varit sysselsatt med att utarbeta ett tal som utrikesministern skulle hålla vid FN:s generalförsamling. Detta förelåg aldrig i något slutgiltigt skick utan endast i utkast — ett utkast i vilket utrikesministern sålunda normalt skulle kunna både stryka och lägga till och inte minst tona ner formuleringar. Detta utkast — jag vet inte om det var den första, andra eller tredje versionen — har sedan lämnats ut till allmänheten. Jag är helt klar med att detta icke har skett genom dåvarande utrikesministern Sven Andersson utan således måste ha skett genom någon tjänsteman vid UD. Utlämnande av handlingar, där tystnadsplikt gäller, är enligt vissa kriterier straffbart enligt brottsbalken 20:3. Vi har under århundraden i Sverige utbildat en ytterligt förnämlig tjänststemannakår, vars skicklighet och lojalitet mot olika regeringar varit utomordentligt hög. Under senare år har emellertid en påtaglig uppluckring inträffat på en del håll. Delvis hänger denna kanske samman med nya inslag i utnämningspolitiken, som t.o.m. kommit till uttryck i den nya grundlagen. Även den tidigare regeringen hade vissa bekymmer på denna punkt från håll som man kanske skulle kunna gissa varit starkt vänsterbetonade. Man kan frukta att ett maktbyte efter 44 års mer eller mindre enpartibetonat styre kommer att skapa särskilda påfrestningar för vissa tjänstemäns lojalitet, vilket vi redan sett vissa exempel på; jag vill understryka ordet vissa, ty jag är övertygad om att det endast rör sig om ett fåtal personer, men även detta kan i olika sammanhang vara allvarligt nog. Tyvärr finns det skäl att påstå att läckage inte varit mindre förekommande i UD än i andra departement, snarare tvärtom. Detta är speciellt allvarligt. Vad inrikespolitiken beträffar känner folk i allmänhet till förutsättningarna för vårt politiska handlande, varför läckage och andra yttringar av bristande tjänstemannalojalitet kan begränsas till sina skadeverkningar. Men så är inte fallet när det gäller våra utrikesförbindelser. Här kan sådana handlingar få ganska långtgående verkningar, som säkerligen inte vederbörande tjänsteman åsyftat eller tänkt sig. Flertalet utländska utrikesministerier och deras ambassadörer här är vana vid att för landet känsliga fakta inte av osolidariska tjänstemän mot gällande lagar släpps ut. Vad sedan angår den för dagen konkreta frågan måste. man uttrycka en förvåning över att seriösa tidningar som Aftonbladet och LO-tidningen och t.o.m. en deltagare i riksdagens allmänpolitiska debatt ansett det lämpligt — eller vettigt — att diskutera svensk utrikespolitik genom en jämförelse mellan ett tal som hållits och ett som aldrig hållits och inte ens varit färdigskrivet. Hade man verkligen inte kunnat tänka sig en mer givande — och hederligare — debatteknik? Man borde dock med någon eftertanke ha insett att en ny utrikesminister, som dessutom representerar en ny regim, har behov av och anledning att göra en mera principiell deklaration än representanter för en regering som suttit vid makten under snart ett halvsekel. Det hade varit värdefullt, om utrikesministern hade kunnat göra några mer principiella kommentarer i denna verkligt viktiga fråga.

Herr talman! Jag finner inte skäl att här kommentera olika enskildheter i de anklagelser som herr Siegbahn riktar mot tjänstemän i den svenska förvaltningen, enkannerligen i kanslihuset. Under den tid jag har varit utrikesminister har jag inte gjort erfarenheter av det slag som här påstås, och jag tycker inte heller att detta är rätta stället att diskutera sådana saker — framför allt därför att vi inte har några uppenbara fall där man har missbrukat sina kunskaper inom resp. områden. I och för sig kan väl en ny regering ha speciella problem, men jag tror att man efter den här månaden kan säga att de inte har varit av sådan omfattning som en del kanske hade förutsett. Lojaliteten har varit stor bland tjänstemännen i de olika departementen. Talet om läckage från UD finner jag inte skäl att kommentera på annat sätt än genom att erinra om att man i all den utsträckning det är möjligt sköter de hemliga handlingarna så som lagstiftningen föreskriver. När det gäller det här speciella fallet vill jag klargöra, att en av mig verkställd efterforskning av hur detta utkast skulle ha kommit till offentligheten inte är förenlig med den svenska tryckfrihetslagstiftningen. Vad som här har skett rör uppgifter vilkas offentliggörande inte utgör något hot mot rikets säkerhet, och därför faller inte heller frågan under den sekretesslagstiftning som vi arbetar under på UD. Vad beträffar det tal som eventuellt skulle ha hållits kommer jag i dag liksom i fortsättningen att kommentera endast tal som faktiskt har hållits.
Herr talman! Det är riktigt och klokt av fru Söder att göra det tillrättaläggandet att man inte skall kommentera tal som inte har hållits. Den principen har emellertid inte iakttagits av ett flertal tidningar. Det är alldeles riktigt att det här inte gäller en brottslig handling. Men det för mig centrala är att det gäller att stämma i bäcken hellre än i ån. Vad jag ville diskutera var det principiellt oerhört viktiga i att, särskilt för utrikespolitiken, läckage av den här typen inte förekommer, vare sig det sker av illvilja eller oförstånd. Vi får ju tids nog tillfälle att diskutera regeringens olika utrikespolitiska åtgärder. Då kan man komma tillbaka och framföra den kritik man vill. Men kan det verkligen ligga i landets intresse att man med detta material, när regeringsledamöterna knappast ännu hunnit värma upp stolarna, börjar en kampanj mot regeringen, från det parti som tidigare suttit vid makten, för att misstänkliggöra de utrikespolitiska grundläggande målsättningarna? Det anser jag vara väldigt olyckligt. Läckor av den här naturen är naturligtvis ägnade att försvåra en klok utrikespolitik därför att man inte får behålla korten i sin hand tills man är beredd att göra ett utspel eller fatta ett beslut. Det kan väl inte vara i något partis intresse — varken i oppositionens eller regeringspartiernas.
Herr talman! Det är viktigt att i dessa sammanhang skilja på vad som sker under ämbetsmannaansvar och vad som är rent politiska handlingar. När det gäller ämbetsmannaansvaret finns det inte skäl för mig att här säga att det har begåtts någon handling som inte är förenlig med ämbetsmannaansvaret och som jag kan beivra. När det gäller de mera partipolitiska aspekterna, som kommer till uttryck i tidningarna med anledning av den här läckan, så är det väl ganska naturligt att sådana jämförelser kan göras ibland. Men jag vidhåller vad jag redovisade tidigare — att jag helst endast vill diskutera faktiskt hållna tal och avgivna skrivelser. Under min period hittills i departementet har inte något läckage inträffat som på något sätt i andra länder har kunnat misstänkliggöra vårt handlande. Regeringens politik har klart framlagts. Det har varit nyanser som har diskuterats, och det anser jag att vi får tåla.
Herr talman! Det är naturligtvis alldeles riktigt att man inte skall diskutera tal som inte har hållits. Men det har ju kommit fakta efteråt. Det har förekommit en hel del artiklar där man försöker dra upp en skiljelinje mellan den nuvarande och den föregående regeringens politik. Det hade kanske varit naturligt att utrikesministern hade framhållit — vilket har sagts mig från utrikesdepartementets pressbyrå — att hade förre utrikesministern hållit ett tal, så hade det varit ett led i de många tal som han har hållit i FN:s församling och på andra håll, och att det var rimligt att han hade berört vissa detaljfrågor. Men när man nu får en ny utrikesminister, som dessutom representerar en ny regim för första gången på nästan ett halvsekel, så är det naturligt att utrikesministern tar upp de principiellt viktiga frågorna och så att säga gör en programdeklaration. Det är väl i den belysningen som utrikesministerns utmärkta tal i Förenta nationerna skall ses.

Herr talman! Fru Ludvigsson har frågat mig om jag ställer mig bakom försvarets rationaliseringsinstituts avstyrkan av en utlokalisering av publikationsoch läromedelsverksamheten vid försvaret till Nyköping och i så fall på vilket sätt jag avser tillmötesgå riksdagens förord för insatser från försvaret för att stimulera sysselsättningen i Nyköpings kommun. Rationaliseringsinstitutets rapport har varit på remiss, men alla yttranden har inte kommit in ännu. Rapporten är således f. n. under behandling i försvarsdepartementet, och några ställningstaganden har ännu inte gjorts. Jag avser att föreslå regeringen att förelägga riksdagen förslag i denna fråga under våren 1977. Oavsett innehållet i denna proposition kommer jag att noga pröva alla ytterligare möjligheter att förlägga verksamhet till Nyköping och söka medverka till att sysselsättningen där stimuleras. Jag kommer vidare att uppmärksamt följa arbetet i den av chefen för arbetsmarknadsdepartementet den 10 april 1975 tillsatta arbetsgruppen för bevakning av sysselsättningsfrågor i Nyköping.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga, och jag vill gärna tolka det som en utfästelse från försvarsministern att fullfölja riksdagens uttalande i denna sak. I samband med riksdagens beslut om nedläggning av flygflottiljen i Nyköping väcktes en motion av några sörmländska riksdagsledamöter, vari yrkades på sysselsättningspolitiska åtgärder som kompensation för förlorade arbetstillfällen. I motionen framhölls att det borde vara möjligt att inom försvarsdepartementets verksamhetsområde finna viss delkompensation. Som exempel nämndes den läromedelsproduktion som sker inom försvaret. Vid riksdagsbehandlingen ställde sig försvarsutskottet positivt till motionsyrkandet och anförde att det bör prövas om läromedelsproduktionen helt eller delvis kan förläggas till Nyköping. Detta blev också riksdagens beslut. Nu har emellertid, som försvarsministern nämnde, försvarets rationaliseringsinstitut föreslagit att försvarets brevskola skall avvecklas och att dess resurser skall tillföras de tre försvarsgrensstaberna. Detta förslag har, såvitt jag har mig bekant, gått på remiss inom försvaret, och av det remissyttrandet framgår att ÖB samt marinoch flygstabscheferna tillstyrker FRI:s förslag, medan arméstaben, brevskolan och Försvarets civila tjänstemannaförbund avstyrker. Jag har med min fråga velat aktualisera riksdagens förord för en prövning av lokaliseringen av nämnda verksamhet till Nyköping. Skulle denna inte komma till stånd finns det enligt min mening starka skäl att undersöka om något annat alternativ möjligen föreligger. Den särskilda arbetsgrupp som den socialdemokratiska regeringen tillsatte arbetar naturligtvis med att finna alternativa sysselsättningar. Man är i färd med att i samarbete med olika statliga organ undersöka vissa projekt. De är emellertid inte av den storleken att de ger full kompensation för flygflottiljen. I det utsatta sysselsättningsläge som Nyköpingsregionen redan befinner sig i är det därför synnerligen angeläget att allvarligt pröva alla uppslag, även verksamheter som ger relativt få anställningar. Det ligger självfallet nära till hands att man i den berörda regionen förväntar sig att försvarsdepartementet undersöker om det är möjligt att göra en insats. Arbetsgivaransvaret i samband med att arbetsplatser försvinner har ofta åberopats, inte minst under de senaste veckorna. Jag finner det befogat att också i det här sammanhanget betona att arbetsgivaren bör känna ett ansvar för att de människor det nu gäller skall kunna känna trygghet för sina anställningar. Men jag tolkar som sagt försvarsministerns svar positivt.

Herr talman! Jag förstår mycket väl den oro som fru Ludvigsson såsom representant för Nyköpingsregionen känner för den nedgång i sysselsättningen som kommer att bli följden av riksdagens beslut förra året om att flygflottiljen skall dras in. Eftersom jag har blivit försvarsminister har jag givetvis ett ansvar för att, i den mån det går att inom försvars departementets ram erbjuda alternativa sysselsättningar, sådana möjligheter noga prövas. När det gäller läromedelsproduktionen måste vi emellertid också ta hänsyn till de remissinstanser som framfört sina åsikter. Inom försvarssektorn har vi, som fru Ludvigsson väl känner till, verkligt hårt tryck på oss att rationalisera. Försvarsdepartementet har, som jag redan sagt, inte tagit något beslut i den här frågan, och jag vill framhålla att mitt positiva svar inte innebär någon formell utfästelse att just denna verksamhet skall utlokaliseras till Nyköping. Att här föreligger ett arbetsgivaransvar är vi helt överens om. Men jag vill betona att beslutet att lägga ned flygflottiljen i Nyköping inte har fattats av försvarsmakten — det är ett politiskt beslut som har fattats av riksdagen. Det är alltså riksdag och regering som har det ansvaret, och kompensationen för de arbetstillfällen som bortfaller kan bara till en del åstadkommas inom ramen för fjärde huvudtiteln. Huvuddelen av sysselsättningen måste skapas inom andra samhällsområden.
Herr talman! Vi är överens om att det ytterst är staten som har arbetsgivaransvaret i detta sammanhang. Att jag har ställt denna fråga till försvarsministern beror på att det ligger nära till hands att särskilt vända sina blickar mot försvarsdepartementet med tanke på det tydliga uttalande som riksdagen med bred majoritet bakom sig gjorde när den här frågan behandlades. Det är alltså det som ligger bakom min fråga.

Herr talman! Herr Nilsson i Norrköping har - mot bakgrund av det uppdrag som fullgörs av socialutredningen — frågat mig om det är min uppfattning att tvånget inom socialvårdslagstiftningen bör bibehållas. Socialutredningen arbetar med en allmän översyn av den sociala vårdlagstiftningen. I ett principbetänkande, kallat Socialvården, Mål och medel, redovisade utredningen år 1974 sin principiella uppfattning i de frågor som bedömdes vara väsentliga för lagstiftningsarbetet. I ett avsnitt om sociala vårdinsatser utan den enskildes samtycke fann utredningen att sådana insatser i undantagsfall kunde bli nödvändiga inom ramen för den kommande socialvårdslagstiftningen i fråga om dels underåriga, dels vuxna missbrukare. I förhållande till gällande rätt innebar förslaget enligt utredningen en väsentlig begränsning i samhällets möjligheter att vidta åtgärd mot den enskildes vilja. Tiden för omhändertagande skulle normalt kunna omfatta högst tre månader och skyddet för annan person avvisades som grund för ingripande. Socialutredningens principbetänkande gjordes till föremål för en omfattande remiss. Genom en skrivelse i februari 1975 överlämnade den dåvarande regeringen remissyttrandena till utredningen för beaktande i utredningens återstående arbete. I skrivelsen uttalades bl.a. följande: ”Vid utformningen av förslaget till ny socialvårdslag m.m. bör åtgärder utan den enskildes samtycke vad gäller barn och ungdom regleras i särskild lag med utgångspunkt i det av utredningen föreslagna förfarandet, innefattande socialnämndens medverkan. Beträffande övriga åtgärder utan den enskildes samtycke bör utredningen undersöka möjligheterna till enhetliga bestämmelser utanför socialvårdslagstiftningen.” Skrivelsen från den dåvarande regeringen torde ha lett till att socialutredningen arbetar på att utforma ett lagförslag som i fråga om de vuxna inte innehåller några bestämmelser om åtgärder utan den enskildes samtycke inom socialvårdslagstiftningen. I ett sådant läge torde endast återstå de åtgärder utan den enskildes samtycke som kan företas med stöd av lagen om sluten psykiatrisk vård. Efter regeringsskiftet har jag haft ett samtal med socialutredningens ordförande för att orientera mig om utredningens läge. På fråga av mig förklarade ordföranden därvid bl.a. att utredningen enligt hans uppfattning har möjlighet — till dess slutförslag presenteras under första kvartalet 1977 — att inom ramen för gällande direktiv utarbeta två alternativ i fråga om möjligheterna att använda tvång mot vuxna missbrukare: ett som bygger på utredningens eget förslag i principbetänkandet och ett som utgår från dåvarande regeringens intentioner i tilläggsuppdraget. Utredningen har därefter enligt vad jag har inhämtat beslutat att utarbeta två alternativ på detta sätt. Enligt ordföranden planerar utredningen att ge bägge lösningarna en likvärdig konkret utformning som kan remissbehandlas. Regeringens förslag kommer att utarbetas på grundval av de synpunkter som kommer fram under remissbehandlingen. För egen del har jag inte tagit ställning till vilken av de båda lösningarna som bör väljas. Jag vill dessutom tillägga att jag vid min genomgång av utredningens arbetsuppgifter inte har funnit anledning att ta initiativ till någon ändring eller komplettering av utredningens direktiv.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr socialministern för svaret på min fråga. Det har emellertid inte övertygat mig om att det fanns skäl för socialminister Gustavsson att ingripa i socialutredningens arbete. Vi har i nära tio år haft en intensiv debatt om socialvårdens mål och medel. Debatten har visat att systemet med tvångsåtgärder inom nykterhetsvården har misslyckats och att det är omöjligt att förena tvång och social service. Den förutvarande socialministern, Sven Aspling, tog intryck av debatten och gav socialutredningen tilläggsdirektiv. Målet för herr Aspling och socialdemokratin var att skapa behandlingsformer som byggde på frihet och demokrati. Det är mot den här bakgrunden svårt att förstå socialminister Gustavssons förslag att två alternativa förslag skall utarbetas, ett med och ett utan tvångsåtgärder. Många misstänker att socialministern har givit vika för den biträdande socialministern, moderaten fru Troedsson, som ju är känd för sina djupt konservativa åsikter i socialvårdsfrågor. Att de nya direktiven, enligt vad som sägs i svaret, har lämnats i muntlig form är kanske mest intressant från konstitutionell synpunkt. Genom tilläggsdirektiven och det svar som socialministern har lämnat i dag tycker jag att riskerna har ökat för att även framtidens socialvård kommer att bygga på tvångsåtgärder och kanske förstärkta sådana. Just det faktum att socialministern inte vill ta ställning kommer att ge de konservativa krafterna råg i ryggen. Starka skäl talar för en socialvård utan tvång. För det första får en socialvård med tvångsinslag en stark karaktär av klasslag. Den drabbar i första hand människor som är socialt utslagna. För det andra går det inte att förena tvång och social service. Människor med problem vågar inte kontakta samhällets socialvård om det i bakgrunden finns möjligheter till tvångsåtgärder eller hot om sådana. Många viktiga remissinstanser har också visat att behandlingsinsatser insatta mot personens vilja ofta är meningslösa. Det hade varit glädjande om herr Gustavsson under sina första månader som socialminister litet mer intensivt hade lyssnat till opinionen inom socialarbetarnas organisationer och inom alla de tunga remissinstanser som vill ha bort tvånget för vuxna inom socialvården.

Herr talman! Herr Strindberg har frågat mig om jag är beredd att göra sådan förändring i lagen om delpensionsförsäkring att egenföretagare ges samma möjlighet till delpension som nu gäller för anställda. Delpensionsreformen trädde i kraft den 1 juli i år. Genom denna reform har det öppnats möjlighet för den som är anställd och är mellan 60 och 65 år att kombinera deltidsarbete med delpension. För att få delpension måste den anställde styrka att han minskat sin arbetstid med i genomsnitt minst fem timmar i veckan och därefter har kvar ett deltidsarbete som omfattar i genomsnitt minst 17 timmar per arbetsvecka. Kontroll av arbetstiden utgör således en förutsättning för rätten till delpension. Den anställde lämnar vanligen ett intyg rörande arbetstid från sin arbetsgivare till försäkringskassan. Kassan har möjlighet att genom fortlöpande kon takt med arbetsgivaren utöva den kontroll som behövs för anpassningen av delpensionen till det aktuella inkomstbortfallet. Delpensionsreformen har fått ett positivt mottagande bland de anställda och på arbetsplatserna. Enligt senast tillgängliga siffror har omkring 16 000 personer ansökt om delpension. För oktober månad utbetalades delpension till ca 12000 personer. Delpensionsreformen finansieras genom en arbetsgivaravgift som tas ut på de anställdas lönesumma. Någon motsvarande avgift tas inte ut av egenföretagare. Att delpensionering har begränsats till enbart anställda beror på svårigheten att anpassa ett sådant ersättningssystem till de särskilda förhållanden som gäller för egenföretagare. Under senare tid har företrädare för vissa av egenföretagarnas organisationer uttalat intresse för att egenföretagare skall få möjlighet att erhålla delpension. Riksförsäkringsverket har i uppdrag att med biträde av den centrala pensionsdelegationen som har inrättats hos verket noga följa upp verkningarna och erfarenheterna av delpensionsförsäkringen och att därvid föreslå sådana ändringar i lagstiftningen som visar sig erforderliga. Vid denna uppföljning prövar verket också frågan om de egna företagarnas anslutning till delpensionssystemet. Om verkets uppföljning och diskussioner med företrädare för företagarnas organisationer ger vid handen att det går att finna administrativa lösningar, är jag för min del beredd att positivt pröva förslag om egenföretagarnas anslutning till delpensionsförsäkringen.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

Från moderata samlingspartiets sida kritiserade vi redan då detta krav, eftersom egenföretagarna därigenom utestängdes från möjligheten att erhålla delpension. Det råder väl inget tvivel om att egenföretagare, lika väl som anställda, kan ha behov av att trappa ned sitt arbete och få en mjukare övergång från arbetslivet. Egenföretagarna gör ju, på samma sätt som de anställda, många gånger en insats direkt ute i produktionen. Vi är medvetna om att det här föreligger rent administrativa svårigheter, men rimligtvis bör dessa kunna lösas. Socialministern säger att delpensionsreformen har mötts av ett mycket stort intresse. Den har emellertid också mötts av en mycket stor besvikelse; många egenföretagare har vid samtal med försäkringskassan fått veta att de inte omfattas av systemet. Detta problem har tagits upp vid olika sammankomster med egen företagare, som jag deltagit i. Socialministern erinrar om att företrädare för egenföretagarnas organisationer låtit höra av sig i denna fråga. Bl. a. skrev Sveriges hantverksoch industriorganisation den 13 augusti till den förutvarande regeringen och framförde att man ansåg att de beslutade reglerna borde ändras, så att olika grupper får en likvärdig behandling genom att egenföretagare jämställs med företagare i aktiebolag. SHIO hemställde i sin skrivelse om en lagändring, som ger egenföretagarna möjlighet till delpension. Jag anser det vara ett rättvisekrav att man mycket snabbt åstadkommer en lösning på detta problem. På den företagardag som Sveriges hantverksoch industriorganisation i går hade i Stockhom uttryckte statsminister Fälldin, om jag inte är fel underrättad — jag hade själv tyvärr inte tillfälle att delta — ett mycket stort intresse och stor förståelse för denna fråga. Jag utgår därför ifrån att de överläggningar som kommer att ske snarast leder till ett positivt resultat.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat om jag är beredd att redovisa min syn på stormarknadsetableringar i de fall där relevant beslutsunderlag i form av bl.a. varuförsörjningsplan saknas. Det är i och för sig självklart att en etablering av en stormarknad inte kan ske utan tillgång till relevant beslutsunderlag. Frågan är närmast vad som i detta sammanhang skall anses vara tillräckligt underlag för beslut. Distributionsutredningen har i sitt betänkande Samhället och distributionen behandlat bl.a. frågan om stormarknadsetableringar. Utredningen menar att samhället bör ta ett ökat ansvar för varudistributionen med sikte bl.a. på att förhindra en fortsatt utveckling mot en utpräglad storbutiksstruktur. Som ett led i detta föreslås kommunerna upprätta varuförsörjningsplaner. Utredningens förslag har remissbehandlats och bereds f. n. inom handelsdepartementet. Det är därför inte nu möjligt att redovisa några närmare ställningstaganden till förslagen. Jag konstaterar dock att förslaget om kommunala varuförsörjningsplaner har bemötts positivt av så gott som samtliga remissinstanser. I dagsläget gäller att samhällets prövning av stormarknadsetableringar görs i anslutning till att stadsplaner fastställs. Härvid gör i första hand kommunerna en allmän lämplighetsbedömning av den tänkta markanvändningen. Vilket underlag som då skall krävas blir självfallet delvis beroende av omständigheterna i det enskilda ärendet. Ett minimikrav måste dock enligt min mening vara att verkningarna för övrig handel — och därmed för konsumenterna — i den berörda regionen är noga belysta.

Herr talman! Jag vill tacka fru bostadsministern för svaret på min fråga. Orsaken till att jag ställt frågan är den oro som jag känner inför konsekvenserna av stormarknaderna. Enligt min uppfattning — och den delas av många — blir följden av stormarknader den att affärer inom stora räjonger omkring dessa stormarknader, affärer som nu ger service åt allmänheten, får minskad omsättning och kan tvingas slå igen. Människor frestas ju att göra sina huvudsakliga inköp på stormarknaderna, speciellt när det gäller livsmedel. Detta leder i sin tur till att livsmedelsbutikerna inom en ganska stor räjong inte klarar sig på att tillhandhålla service för kompletteringsköp utan lägger ned verksamheten. Butikerna tål inte omsättningsminskningen. Vi riskerar då att få en ytterligare utflyttning och utglesning och en försämrad service. I ett sådant läge måste samhället sätta in åtgärder för att se till att människorna kan få varor. Detta kan ske genom hemsändning av varor eller på annat sätt, men det kommer att dra stora kostnader för både stat och kommun. För att utröna verkningarna bl.a. av stormarknader behövs mer än väl varuförsörjningsplaner. Genom sådana skulle verkningarna bli klarlagda, och därmed skulle riskerna för felinvesteringar kunna undvikas. Distrubutionsutredningen har också, som statsrådet påpekar, sagt att det är nödvändigt med varuförsörjningsplaner innan beslut om stormarknader fattas. Jag vill klart säga ifrån att jag för min del hyser stor rädsla för konsekvenserna av stormarknaderna, vare sig dessa drivs av kooperationen eller enskilt — det har ingen betydelse. Skall vi klara ekonomin framöver bör vi försöka se till att vi inte gör felinvesteringar som kostar pengar och som i sin tur ger oss ytterligare utgifter när vi skall ta konsekvenserna av dem. Jag finner emellertid svaret positivt, speciellt när statsrådet säger följande: ”Det är i och för sig självklart att en etablering av en stormarknad inte kan ske utan tillgång till relevant beslutsunderlag. Frågan är närmast vad som i detta sammanhang skall anses vara tillräckligt underlag för beslut.” — Enligt min mening måste underlaget vara en varuförsörjningsplan. Jag finner det också glädjande att statsrådet konstaterar att förslaget om kommunala varuförsörjningsplaner har bemötts positivt av så gott som samtliga remissinstanser. Jag hoppas därför att man i praktiskt hänseende skall kunna följa principen, och därmed vill jag ännu en gång tacka för svaret.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill medverka till att försäljning av interrailkort även skall omfatta dem som har uppnått 65 års ålder. Interrailkortet för ungdom infördes år 1972 i anslutning till Internationella järnvägsunionens 50-årsjubileum och var ett försök från de europeiska järnvägsförvaltningarnas sida att intressera ungdom för järnvägsresor genom att erbjuda billiga resmöjligheter till ett antal länder. Försöket har slagit väl ut och väckt stort intresse hos ungdomen. Det är enligt min mening ett bra exempel på initiativ som syftar till att inom ramen för järnvägarnas ekonomiska ansvar uppmuntra till ökat tågresande. En utvidgning av systemet med interrailkort även till pensionärer kan inte ske utan internationella överenskommelser. Sådana förutsätter i sin tur noggranna marknadsundersökningar. De nödvändiga marknadsundersökningarna pågår f.n. inom Internationella järnvägsunionen. Dessa undersökningar måste självfallet avvaktas innan man överväger att utvidga interrailkortets giltighet.

Herr talman! Herr Jonsson i Husum har frågat mig när jag avser att presentera förslag till industrispår mellan Örnsköldsvik och Husum, när förlängning av ostkustbanan mellan Härnösand och Umeå kan ske och vilken sträckning den nya banan i så fall får. Frågorna studeras f.n. inom kommunikationsoch arbetsmarknadsdepartementen. I avvaktan på resultatet av dessa studier vill jag inte nu uttala mig i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Anledningen till att jag har tagit upp denna fråga om ett industrispår till Husum är att den andra finpappersmaskinen i MoDos pappersbruk körs i gång just i dagarna. Årsproduktionen på den nya maskinen är hela 150 000 ton, vilket tillsammans med den första pappersmaskinens produktion gör en total produktion av finpapper i Husum på 250 000 ton. Det kan tilläggas att konverteringsdelen utökas väsentligt, vilket ytterligare förstärker behovet av järnväg. Den tid då det endast tillverkades pappersmassa i Husum var inte behovet av järnväg så stort som nu är fallet sedan förädlingsgraden så radikalt förändrats. Pappersmassa är en bulkvara, som med fördel kan nyttja båt såsom transportmedel. Annat är det med papper, som ofta levereras i mindre kvantiteter och därför behöver järnväg. Också för kommunen är det från planeringssynpunkt viktigt att få besked om när järnvägsbygget kan starta. Det gäller utbyggnaden av ostkustbanan och vilken sträckning spåret i så fall kommer att få. Kommunen behandlar just nu områdesoch trafikplaner, varför det är nödvändigt att få med de områden som måste reserveras för en eventuell järnväg. Kommunen måste också få med eventuell utbyggnad i sin ekonomiska planering. Mot bakgrund av det jag här anfört och med konstaterandet att det nu är de borgerliga partierna som har regeringsmakten — och de har ju i ett tidigare skede, alltså då de befann sig i oppositionsställning, prioriterat de här järnvägsutbyggnaderna — utgick jag ifrån att kommunikationsministern skulle kunna lämna ett mera preciserat svar på frågan när arbetet kan påbörjas. Nu hör jag av svaret att någon bestämd tidpunkt inte kan anges, men jag kan väl i alla fall våga mig på att tyda svaret så att ärendet, som ju ligger hos regeringen, kommer att avgöras inom en snar framtid. Kommunen måste nämligen få besked.

Herr talman! Det är riktigt att ärendet ligger hos regeringen, och det har legat där länge. Jag förstår mycket väl att parterna är angelägna om att få ett besked om de här utbyggnadsprojekten. Men de är stora, och just på grund av sin storlek kräver de ett noggrant studium innan något beslut fattas. Jag utgår ifrån att det är just det förhållandet som har gjort att även den förra regeringen låtit frågorna ligga så pass länge. Redan hösten 1971 begärde nämligen riksdagen att frågan om ostkustbanans förlängning skulle utredas. Regeringen gav då ett uppdrag åt statens järnvägar, och något senare redovisades det i regeringen en översiktlig teknisk utredning. Denna utredning anmäldes för riksdagen i 1974 års statsverksproposition, och den dåvarande kommunikationsministern förklarade där att han inte var beredd att ta ställning till projektet, detta i avvaktan på resultatet av den pågående regionala trafikplaneringen. Något ställningstagande har, som herr Jonsson i Husum väl vet, inte redovisats sedan. Avsikten med denna lilla historieskrivning är inte att från min sida kritisera den förra regeringen, utan vad jag har velat säga är att det är lika naturligt för mig som för den förra regeringen att inte göra något preciserat uttalande i de här stora frågorna förrän de är noggrant penetrerade.

Herr talman! Jag har förståelse för detta att man skall undersöka en sak riktigt. Men skillnaden är ju den att de borgerliga partierna i ett tidigare skede prioriterat ostkustbanans förlängning på ett speciellt sätt, och det är väl en regerings uppgift att aktualisera de frågor man har prioriterat.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig om jag vill redovisa fördelningen av det extra anslag på 200 milj.kr. till statens vägverk som riksdagen efter lottning beslöt våren 1976. Vid riksdagsbehandlingen av väganslagen i våras höjdes vägverkets ordinarie byggnadsoch driftanslag med vardera 100 milj.kr. i enlighet med motioner från de tre borgerliga partierna. Regeringen har vid dagens regeringssammanträde beslutat om fördelningen på län av det höjda byggnadsanslaget. Vid fördelningen av de ökade anslagen har det förslag som vägverket i våras lade fram vid sin föredragning inför trafikutskottet följts. Förslaget redovisades i bilaga till trafikutskottets betänkande nr 11. Fördelningen av byggnadsanslaget följer därmed den prioritering som vägverket och länsstyrelserna har kommit överens om i samverkan med kommunerna i resp. län. Flerårsoch långtidsplanerna har sålunda utgjort grunden för fördelningen. De tre vägobjekt som tidigare har påbörjats med medel från anslaget Särskilda byggnadsoch förbättringsåtgärder avseende statliga vägar har efter samråd med berörda länsstyrelser injämkats i flerårsplanerna. Därmed har förutsättningar skapats för att färdigställa dessa objekt. Ökningen av driftanslaget har fördelats relativt jämnt över landet. En sådan fördelning medverkar till att hela landet får del i en förbättrad vägstandard.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det svar han har lämnat på min fråga. Anledningen till att jag ställde denna fråga till kommunikationsministern var det uttalande under den allmänpolitiska debatten som gjordes av förutvarande kommunikationsministern Norling. Man kunde tolka hans inlägg så att det omnämnda extra anslaget på 200 milj.kr. inte skulle ha kommit det avsedda ändamålet till del. Det svar som herr statsrådet nu har lämnat ger en helt annan uppfattning härvidlag och skapar klarhet. Jag är mycket glad över beskedet om hur anslaget från den 9 april 1976 har följts upp. Man har sålunda till punkt och pricka följt det beslut som riksdagen då fattade. Jag vill särskilt tacka för detta positiva och klara besked. Men jag vill säga ett par saker till, herr statsråd. Inte minst i skogslänen finns ytterligare vägprojekt som i högsta grad är beroende av upprustning och förbättring. Jag vill därför fråga statsrådet om han medelst finansfullmakten skulle vilja utanordna medel för dessa vägars förbättring och ombyggnad, vilket jag anser högst angeläget.

Herr talman! Med anledning av den sista frågan som herr Persson i Heden ställde vill jag säga att regeringen kommer att med utnyttjande av den av riksdagen givna finansfullmakten tilldela medel till de av herr Persson i Heden nämnda vägprojekten i skogslänen, vilka inte innefattas i dagens regeringsbeslut.
Herr talman! Jag vill tacka för detta besked också, och jag föreställer mig att det hälsas med tillfredsställelse i de län där man nu är bekymrad över sina vägar. Det kommer alltså att finnas möjligheter att med de omnämnda medlen göra de förbättringar och byggnader som erfordras.

Herr talman! Herr Persson i Karlstad har frågat jordbruksministern vilka åtgärder han är beredd att vidta med anledning av den bekymmersamma situation som uppstått på grund av det låga vattenståndet i Vänern. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Det har regnat och snöat ovanligt litet under senare år, och genom att samtidigt avdunstningen på grund av de varma somrarna har varit hög är vattenståndet i Vänern i dag ca 43 cm under den nivå som anges i sjökortet. Vattennivån underskrider dock inte den i gällande vattendom angivna lägsta nivån. Det låga vattenståndet har medfört vissa problem för sjöfarten på Vänern, så till vida att en del fartyg inte har kunnat gå med full last. Olika åtgärder har vidtagits för att hindra en fortsatt sänkning av vattennivån. Således har avtappningen från Vänern under det senaste året begränsats till vad som är absolut nödvändigt för att hålla det lägsta vattenstånd vid Lilla Edet och den minsta vattenföring i nedre delen av Göta älv som anges i vattendomen. Berörda myndigheter följer noggrant utvecklingen för att vid behov vidta ytterligare åtgärder. Regeringen har i dag beslutat om avlysning till den 30 april 1977 av den allmänna farleden vid Nordre älvs damm. Därmed har regeringen för sin del fattat det beslut som gör det möjligt att stänga småbåtsslussen i älven och minska behovet av avtappning från Vänern.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr kommunikationsministern för svaret. Anledningen till att jag ställde frågan var och är den bekymmersamma situation som uppstått i Vänern på grund av de senaste årens brist på nederbörd. Intressenter i Göta älv och tillhörande sjösystem är mycket oroade och betecknar situationen som närmast katastrofal. En bidragande orsak är de gamla och förlegade vattendomar som reglerar avtappningen ur Vänern och som på sikt kan skada såväl sjöfarten som vissa fritidsaktiviteter inom Vänerområdet. De vattendomar på närmare 10 000 sidor som reglerar Vänerns tappning tillkom år 1937, och självfallet har mycket förändrats under de 40 åren. Även andra faktorer påverkar Vänern. Inom vissa regioner har jordägare ohämmat bevattnat åkrar och ängar och på så sätt ytterligare förvärrat situationen. Grundvattennivåns sänkning är ofta allvarligare än många tror, inkl. jordbrukarna. Dessa tre orsaker har främst bidragit till att vi som bor och verkar runt Vänern är mycket oroade och bekymrade för den framtida sjöfarten. Inte minst vintersjöfarten kommande säsong är i uppenbar fara, och den specialbyggda isbrytaren Ale kan få svårigheter att gå upp i Vänern, om en ytterligare minskning av vattennivån sker. Det svar som här lämnats är på en enda punkt konkret och bra, nämligen att det i dag kommer ett regeringsbeslut på att man skall avlysa den s.k. allmänna farleden i Nordre älv. Den är viktig och bra, eftersom den spar 17-30 m” vatten i sekunden. Även beträffande andra sjösystem, t.ex. Hjälmaren, har liknande frågeställningar aktualiserats, och frågan om en utredning och översyn av gällande reglering har påbörjats, därför att de nuvarande vattendomarna och bestämmelserna är starkt föråldrade. De frågor som är aktuella när det gäller Vänern, förutom dem som tas upp i regeringsbeslutet i dag, är en begränsning av älvtappningen genom periodiskt utnyttjande av Delsjömagasinet, vidare utförande av fördämning vid gamla Hisingsbron för att minska uppströmning av saltvatten samt begränsning av älvtappningen genom att anordna luftbubbelridåer i Göteborgsgrenen nedströms Marieholmsbron. Departementschefen säger att man har uppmärksamheten riktad på dessa frågor, och jag förutsätter att resurser kommer att ställas till de berörda myndigheternas förfogande. Jag skulle vilja fråga om statsrådet är beredd att i samråd med jordbruksministern tillsätta en utredning, i likhet med Hjälmarenutredningen, och på så sätt se över de gamla vattendomarna. Jag är medveten om att juridiska, ekonomiska och andra faktorer inverkar i detta sammanhang. Men jag tror att även om nu Vår Herre har hörsammat vår begäran — alltsedan jag framställde den här frågan har det regnat i Vänerområdet — rör det sig ändå bara om kortsiktiga konkreta resultat. Jag skulle vilja ha ett förtydligande på den punkten.
Herr talman! Jag förstår herr Perssons i Karlstad farhågor när det gäller möjligheterna att få upp isbrytaren Ale, om vattenståndet i Vänern är mycket lågt. Sjöfartsverket har emellertid meddelat att man räknar med att det inte skall vara några svårigheter att få isbrytaren in i Vänern i mitten av december, enligt de planer som föreligger sedan det här beslutet om stängning av slussen har fattats. Ale ligger f.n. för renovering på Kockums varv efter fartygets användning vid sjömätningen under den gångna säsongen och kommer därefter att tas upp till Vänern så fort som möjligt. Detta beräknas som sagt ske i mitten av december. Enligt sjöfartsverkets bedömning föreligger inga problem med att få upp Ale till Vänern. Vad beträffar herr Perssons direkta fråga om jag är beredd att tillsammans med jordbruksministern överväga tillsättandet av en utredning för att se över de gamla vattendomarna må herr Persson ha överseende med mig, om jag för dagen inte kan svara konkret på den frågan.
Herr talman! Det sist lämnade beskedet, att isbrytarna skall gå upp i Vänern, noterar jag med stor tillfredsställelse. Om samhället har investerat i runt tal en kvarts miljard kronor för fördjupning av Trollhätte kanal med därtill hörande följdinvesteringar bör vi nyttja kanalen och Vänern så långt som möjligt. Man hade lovat ett djupgående på 5,30 m. Nu är man nere på ca 4,48, alltså avsevärt mindre. Det gör att lasterna kan bli betydligt mindre än man tidigare hade trott. Det finns initierade bedömare som anser att läget ytterligare kan förvärras om det blir en snöfattig vinter och att den i domen avsedda lägsta gränsen i juni månad kan vara i uppenbar fara. Jag har all respekt för om inte kommunikationsministern kan ge svar på den sist ställda frågan. Men jag tycker att man i regeringen bör samråda och se över dessa problem. Det här är en allvarlig frågeställning. Den berör inte bara sjöfarten utan också Vänern ur rekreationssynpunkt. I den fysiska riksplanen har ju angetts att Vänern är av riksintresse för rekreation och fiske. Befolkningen berörs därför i mycket hög grad. Kommunikationsminister Turesson har f. ö. aviserat att stöd skall utgå till sjöfarten på Vänern. Det har jag och många med mig noterat med stor tillfredsställelse. Jag kräver inget besked i dag, men den här frågan har valsat runt i tidningarna, och det vore självfallet bra för mig och för många som bor i Vänerland om departementschefen klart deklarerar sin principiella uppfattning. Vi skall med stort intresse emotse den kommande budgeten, och vi uttalar förhoppningen att sjöfartsstödet för Vänern redan finns med i beräkningarna. Sjöfarten bör ju prioriteras, eftersom den miljömässigt är klart överlägsen alla andra transportmedel i vårt universum.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig vilka åtgärder som jag avser vidta på väg E 4 vid Rotebro i anledning av de allvarliga olyckor som har ägt rum där under senare år i samband med regnväder. För att förbättra vägbanan på den aktuella sträckan lade vägverket i fjol på en ny beläggning. Ytterligare åtgärder kommer nu att vidtas. Beläggningen kommer att fräsas ned för att öka sidolutningen och därmed förbättra vattenavrinningen och dessutom kommer mitträcke att sättas upp på den mest utsatta sträckan för att förhindra kollisioner med mötande trafik.

Herr talman! Det är inte vilken vägstump som helst som jag har frågat kommunikationsministern om, utan det här rör sig om ungefär tre kilometer motorväg vid Rotebro, där man på knappa tolv år har haft inte mindre än 98 olyckor. Åtta personer har dött och 18 har skadats svårt. Uppenbarligen har det i flera av de här fallen varit fråga om vattenplaning vid regnväder eller något liknande. Normalt anser vi att motorvägar innebär en hög grad av säkerhet i trafiken. Så har det inte varit här. Nu passerar närmare 30 000 fordon denna plats varje dygn. Det är alltså många som är utsatta för riskerna. Åtgärder har länge begärts. Bl. a. har polisen i Sollentuna krävt att få ett skyddsräcke för att i varje fall kollisionsolyckor skall förhindras. Men bara för en vecka sedan — den 30 oktober — skedde en fruktansvärd kollisionsolycka, där en ung människa fick sätta livet till. Sedan jag ställde den här frågan har man börjat sätta upp skyddsräcket, och det är verkligen inte en dag för tidigt. Jag vet inte vilken roll den tidigare regeringen och den tidigare kommunikationsministern har spelat när det gäller den här dödsfällan i Rotebro, men i varje fall har åtgärderna uppenbarligen inte varit tillräckligt kraftfulla. Jag ber att få tacka kommunikationsministern för beskedet, och jag har själv kunnat konstatera att man har börjat bygga räcket redan. Det är också bra att man kommer att ge vägen en större lutning. I den mån kommunikationsministern har haft del i att detta gått så snabbt är han naturligtvis värd ett särskilt erkännande för det.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om avtalet mellan staten och Sveriges Radio är så flexibelt att TV-program av typen Sånt är livet kan sändas utan att man därigenom överskrider vedertagna etiska regler. Riktlinjer för företagets programverksamhet har fastställts i radiolagen och genom avtal mellan staten och företaget. Det är radionämndens sak att bedöma om enskilda program i något avseende brutit mot dessa riktlinjer. Enligt min mening är det en viktig princip att företrädare för regeringen avstår från att kommentera enskilda program. Sådana uttalanden skulle komma att uppfattas som uttryck för en vilja från regeringens sida att påverka enskilda radiooch TV-program. Något sådant är oacceptabelt och strider mot de principer som ligger till grund för Sveriges Radios verksamhet. Enligt vad jag har erfarit kommer radionämnden att ta upp det aktuella programmet.

Herr talman! Jag vill framföra ett tack till utbildningsministern för att jag har fått min fråga besvarad. Jag ställde den efter att ha sett två program i TV-serien Sånt är livet, som enligt programrubriceringen skall vara ett program med oförskämt sakliga inslag — ett program man kan skratta åt fast på allvar. Jag håller gärna med om att det oförskämda höll måttet. Jag har inte alls någonting emot att man i TV sänder seriösa program om saker som gått snett i samhället, t.ex. genom byråkratisering o. d., men i denna programserie gycklar man med och förlöjligar människor genom minspel och tonfall på ett mycket cyniskt sätt. Dagen efter det att jag hade ställt min fråga här i riksdagen blev jag uppringd av programledaren, som framhöll att programserien i en mera avancerad form har körts i flera västdemokratiska länder, bl.a. i Västtyskland och i England. Han framhöll att programmet var en test på den svenska TV-publiken. På min fråga om programmet godkänts av radionämnden blev svaret, att bedömningen där skulle göras efter två program. Reaktionen på en serie som denna kan naturligtvis vara olika hos olika människor, men jag har faktiskt fått många bevis för att åtskilliga har reagerat som jag gjorde under de två första programmen. Om nu radionämnden liksom jag reagerar mot serien vet jag inte, men det tredje program som sänds i serien anser jag har varit upplagt på ett sådant sätt att det följer vedertagna etiska regler. Radio och TV har genom sin stora genomslagskraft ett ansvar som verkligen förpliktigar.

Herr talman! Fru Winther har frågat mig om jag vill medverka till en permanentning av den demografiska databasens verksamhet i Haparanda. Vid den demografiska databasen insamlas data ur kyrkobokföringsmaterial. De insamlade uppgifterna skall kunna användas bl.a. inom samhällsvetenskaplig forskning. På en ort med svåra sysselsättningsproblem har databasen alltsedan den inrättades gett upphov till ett trettiotal arbetstillfällen för kvinnor. Verksamheten har finansierats med medel från arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel. Beslut om fortsatt drift har fattats år från år. Det forskningspolitiska värdet av den demografiska databasens verksamhet har vitsordats av flera berörda myndigheter.